Herr talman! I sitt tal vid FN:s jubileumssession fäste statsminister Palme med rätta uppmärksamheten på det hot mot människornas trygghet som det ständigt ökade våldet mellan nationerna och inom nationerna utgör. Ingen annan generation har fått krigets grymheter illustrerade för sig på ett så närgånget sätt som dagens TV-tittare. Den insikt som vi på så sätt förvärvar borde få oss att fördubbla våra ansträngningar att stödja FN:s fredsbevarande verksamhet och att som statsministern säger »återvända till och hävda vissa grundregler för mänsklig värdighet och motverka de ständigt ökade möjligheterna att förstöra och föröda som tekniken medför»>. Herr talman! Inom länderna ser vi hur människor använder våld i stället för demokratiska medel för att nå sina syften. I ett land där det råder diktatur och förtryck kan detta för många te sig som sista utvägen, men i en demokrati där människorna har möjlighet att påverka utvecklingen är det inte bara samhällsordningen som hotas när våld tillgrips utan det är också och framför allt respekten för människovärdet. Kidnappingar och flygplanskapningar utgör exempel på terror som några få personer med den moderna teknikens hjälp kan utöva mot ett helt land.

Vi måste vara uppmärksamma på varje litet symptom på ökad våldsmentalitet. | Det är en oerhört stor skillnad mellan de företeelser som jag nu nämnt och t.ex. ockupationen av fotbollsplanen i Örebro i samband med slutomgången i den allsvenska fotbollsserien. Den händelsen bör inte överdramatiseras; inte minst jag som under den gångna våren med en blandning av hopp och fruktan har följt de göteborgska lagens öden i den allsvenska serien har all anledning att försöka undvika att an vända denna händelse som en kritik mot idrotten. Men, herr talman, är det inte en tankeställare att idrotten, vars huvudlinje är fair play, blir utsatt för sabotage mot gällande regler på ett så utmanande sätt? Herr talman! Vi måste sätta in våra krafter på att utplåna de sociala orättvisorna både nationellt och internationellt. Detta räcker emellertid inte. Vi måste sträva efter att få ett samhällsetiskt minimum som grund för en värdegemenskap. Här borde alla, oavsett personlig livsåskådning, kunna samarbeta för att från profanhumanistiska eller kristna utgångspunkter nå detta mål. Här hjälper inte vackra ord och högstämda proklamationer. Jag tyckte att de frikyrkliga ungdomsförbunden gjorde alldeles rätt när de mitt i valrörelsen i en annons opponerade sig mot att politiker åberopar kristna värden utan att redovisa vad dessa kristna värden skall betyda när det gäller frågan om krig och fred, u-landspolitik, invandrarfrågor osv. Men ett samhällsetiskt minimum är en oundgänglig förutsättning för ett mänskligare samhälle. Alf Ahlberg sade för länge sedan att man inte kan spela schack med en människa som vägrar att godkänna reglerna. Vad vi nu behöver är inte trolöshet, vad vi nu behöver är trohet mot demokratins ideal, men om vi skall uppleva det måste vår demokrati vitaliseras. Människorna får inte uppleva demokratin som någon formell väg att utse yrkespolitiker, utan man måste kunna uppleva demokratin som en livsform, där den enskilda människan har medbestämmande och medansvar. "Herr talman! Jag har nu talat om värden som inte kan mätas i pengar, och låt mig gärna mot den något mörka bakgrund som jag dragit upp i början av mitt anförande säga, att jag är glad över att en så betydande del av dagens unga generation har kastat loss från en rent kommersialiserad livsinställning och engagerat sig så hårt i frågor om krig och fred, om mänsklig miljö och om social rättvisa mellan människor och länder. Jag vill upprepa vad jag sagt förut: vår målsättning måste vara, inte bara en höjd levandsstandard utan också en bättre livsnivå. Men samtidigt är det sant att >värden som inte kan mätas i pengar» ofta kostar ganska mycket pengar att förverkliga. Därför vill jag hålla med finansministern, när han i årets finansplan säger, att en snabb tillväxt av våra ekonomiska resurser är en förutsättning för att kunna förverkliga en reformpolitik. Därför är en bristande stabilisering i ekonomin ett hot inte bara mot en hållbar tillväxttakt utan också mot möjligheterna att förverkliga full sysselsättning, rättvis lönepolitik och ett fortsatt reformarbete. Samma dag som finansministern presenterade sitt stabiliseringspaket efter valet sade LO:s ordförande Arne Geijer ordagrant följande: »Att en stabilisering av den svenska ekonomin är nödvändig är uppenbart och har varit det en längre tid.> Ja, just det. Det har varit uppenbart en längre tid, att en stabilisering av den svenska ekonomin är nödvändig. Vi har från oppositionens sida under hela vårriksdagen påpekat den onormala avtappningen av valutareserven, den rekordhöga prisstegringen och handelsbalansens negativa utveckling i rak strid mot finansministerns prognoser. Vi har lagt fram ett program för ekonomisk stabilisering och vi förklarade oss i våras beredda att gemensamt med regeringen besluta om åtgärder för att lägga grunden för en stabil ekonomisk utveckling. Men regeringen sade nej. Den var sig själv nog. Den ville inte lyssna på oppositionen. Prisstegringarna bortförklarades först på ett nästan löjeväckande sätt: det var ett misslyckat sillfiske på Island och en felslagen lingonskörd som nämndes som betydelsefulla anledningär till prishöjningarna. Men några veckor före valet förstod regeringen, att det inte gick att fortsätta med denna låtsaslek, och man införde prisstopp på vissa livsmedel, ett prisstopp, som nu efter valet gjorts generellt och kombinerats med det s.k. stabiliseringspaketet. Men, herr talman, då hade ju priserna redan stigit. Nu får vi höra regeringen och ledande socialdemokrater beskriva det ekonomiska läget nästan precis på samma sätt som vi gjorde under hela våren och i valrörelsen. När vi vände oss mot den löneoch prisspiral som visserligen gav stora grupper en stor löneglidning som samtidigt innebar prisstegringar som åt upp en stor del av lönehöjningarna och vi därför föreslog en stabiliseringskonferens sade man på framstående socialdemokratiskt håll, att vi var löntagarfientliga och ville låta industriarbetarna betala stabiliseringspolitiken. Nu däremot — efter valet — anges från socialdemokratiskt håll syftet med herr Strängs åtgärder vara att bromsa löneglidningen och den framstående LO mannen, och riksdagsmannen. Yngve Persson säger, att vid mindre inkomststegringar skulle vi sannolikt kunna uppnå en lika hög reell standard, ja, kanske högre, och dessutom åstadkomma en bättre konkurrenskraft i det internationella utbudet av varor och tjänster. Och, herr talman, nu efter valet har också ordföranden i Statsanställdas förbund kritiserat löneutvecklingen för de statsanställda på samma sätt som vi gjorde före valet. Det är säkerligen inte bara för Arne Geijer och den politiska oppositionen som det en längre tid har varit uppenbart att en stabilisering av ekonomin är nödvändig. Finansministern borde ha insett samma sak. Men Gunnar Sträng var fullt sysselsatt med att tala om för folk vilka stora löneökningar och stora skattesänkningar som det svenska folket skulle få. Landets ekonomi är stark, sade han. Ja, i en annons begärde han att få bli trodd på sitt ord på denna punkt. Det är en stor och fin annons med en mycket tilltalande bild av Gunnar Sträng, men där står inte ett ord om den beska medicin som finansministern skulle servera så snart valet var över. Jo, det står att vi numera har erfarenhet att möta eventuella förändringar. | »Eventuella förändringar> — konsumenterna hade upplevt rekordartade prisstegringar. Praktiskt taget alla grupper av statsanställda får i år reallöneminskning, ja, praktiskt taget hela det svenska folket märkte att det var någonting på tok med ekonomin. Men finansminister Sträng talade om >eventuella förändringar», och de förändringar han då nämnde gällde närmast lokaliseringspolitiken och andra områden. | Om finansministerns vägran att diskutera åtgärder mot inflationen berodde på att det är valår i år, så är det en allvarlig sak. Om den berodde på att han levde kvar i den hurra-vad-vi-ärbra-mentalitet som rådde på den socialdemokratiska partikongressen, så att han inte vaknade när den ekonomiska väckarklockan ringde, är det en allvarlig sak från helt andra utgångspunkter: Herr Sträng fick röda rosor under valrörelsen från några husmödrar som tack för prisstoppet på livsmedel. Rosorna har vissnat för länge sedan, och så har säkerligen också entusiasmen för prisstoppet. Låt oss slå fast att ett prisstopp är en nödfallsåtgärd, som inte innebär någon bestående lösning utan bara ger regeringen ett andrum. Utvidgningen av prisstoppet är också en tillfällig lösning. För resten kommer det inte att bli ett prisstopp. Genom de talrika undantag som myndigheterna måste göra på grund av importprisstegringar, löneökningar och andra faktorer är det i själva verket fråga om en regelrätt prisreglering, och ingen borde bättre än regeringen veta att en sådan prisreglering i längden har negativa verkningar för konsumenter och lön tagare. Regeringen kan ju fråga löntagarorganisationerna vad de tycker. Regeringen kan också studera utlåtandet från den departementsgrupp under ledning av riksdagsman Hans Hagnell som för fem år sedan fann, att verkningar av en prisreglering är av synnerligen negativ art. Man säger i utlåtandet att en prisreglering tenderar att minska urvalet av varor, att leda till minskad konkurrens, kartellering, snedvridning i produktionsinriktningen, förmåner för utländska företag och till minskad utvecklingstakt genom att möjligheten till ekonomiskt fördelaktiga investeringar försvåras. Vidare säger man, att de fastställda priserna i längden lätt blir högre än vad som :skuHe kunna tas ut om fri konkurrens rådde. "Herr talman! Jag har åberopat detta uttalande inte för att gå emot det prisstopp söm vi nu har. I andra sammanhang har jag sagt att det är som att dra i nödbromsen. Man blir tvungen att göra det, när utvecklingen har rusat i väg utan att man i tid har bromsat upp. Men jag har velat åberopa detta därför att det skall stå klart för alla, att en prisreglering inte kan vara ett universalmedel i den ekonomiska politiken. Jag är övertygad om att statsminister Palme delar den uppfattningen. Det är en nödfallsåtgärd som sättes in i extraordinära lägen, då utvecklingen har gått så långt att man måste få rådrum för att kunna genomföra ett ekonomiskt stabiliseringsprogram. Folkpartiet lade fram några riktpunkter för ett sådant program här i riksdagen redan i januari, och vi upprepade det programmet gång på gång i valrörelsen; vi har ju samma program både före och efter valet. Låt mig erinra om några av punkterna i det programmet. Vi har begärt en bättre planering av den statliga verksamheten, en utbyggd rullande budgetplanering, en nationalbudget i arbetskraftstermer och en planering med alternativa planer som un derlag för de politiska instansernas prioriteringar. Dessa krav har vi för övrigt fört fram år efter år, men finansminister Sträng har alltid viftat bort dem. Vi är inte heller ensamma om att förorda en sådan mera långsiktig politik. LO:s utredningschef Clas-Erik Odhner påpekade häromdagen i en intervju att LO i snart 15 år har begärt att staten skall införa en rullande femårsplanering, men det har inte blivit av. Nej, det har inte blivit av därför att finansministern hellre tycks vilja laga efter läglighet än ta sig an de långsiktiga problemen. I vårt program, som vi lade fram i januari, ingick också en parlamentarisk besparingsutredning, en bättre anpassning av den statliga finanspolitiken, åtgärder i syfte att lätta kreditrestriktionerna och sänka räntan, stimulans av det frivilliga sparandet, en stimulans av konkurrensen inte minst på byggnadsområdet och anordnandet av en stabiliseringskonferens som skulle vara förberedd av ett ekonomisksocialt råd. Om vi nu ser på herr Strängs stabiliseringspaket, så förstår vi att det som han åstadkommer bara är en dellösning.

Läget på lönemarknaden motiverar ju i allra högsta grad tillkomsten av den stabiliseringskonferens som vi har föreslagit. Herr Sträng borde inte vara sämre karl än att han kan ändra sig. Det finns i herr Strängs paket två förslag som vi vänder oss bestämt emot. Det ena är att låta höjningen av arbetsgivaravgiften drabba också stödområdet. I detta område — liksom på Got land — finns sannerligen inte den överhettning av ekonomin som arbetsgivaravgiften skall dämpa. Som vi ser det är det orimligt att med ena handen ge ekonomiska stimulanser i lokaliseringssyfte och med den andra lägga ytterligare statliga pålagor på de företag som man nyss ville stimulera. Det andra förslaget som vi inte kan gå med på är att låta arbetsgivaravgiften drabba också kristna samfund och ideella föreningar. Denna avgift är ju en ren löneskatt och används inte för att finansiera de anställdas sociala förmåner. Givetvis skall även de ideella organisationerna betala de sociala avgifter som finansierar pensioner, sjukförsäkring och liknande för de anställda. Det anser vi vara en självklar sak: Men denna speciella arbetsgivaravgift tillkom ju ursprunglingen för att kompensera staten för det inkomstbortfall som uppstod när omsättningsskatten på näringslivets investeringar borttogs. Det måste betraktas som en inadvertens att idella organisationer drabbas av denna avgift. Sådana organisationer finansieras ju till övervägande del av frivilligt insamlade bidrag, och de anställda i organisationerna — pastorer, sekreterare och ungdomsledare — har sannerligen inte något högt löneläge. Enligt beräkningar skulle arbetsgivaravgiften från de fria kristna samfunden enligt förslaget uppgå till ungefär 2 miljoner kronor. Detta belopp är icke av den storleksordningen att det är avgörande för samhällsekonomin, men för dessa samfund betyder det en hård beskattning av idealiteten. Jag vill uttrycka den förhoppningen att det skall vara möjligt att i riksdagen komma fram till ett samförstånd omkring den av mig föreslagna åtgärden. Ett syfte med den skärpta finanspolitiken borde vara att lätta på de utomordentligt hårda <kreditrestriktioner, som skapar så stora svårigheter särskilt för de mindre och medelstora företagen. Finansministern har emellertid inget att säga om detta, trots att Landsorganisationen, som även på denna punkt står på samma sida som vi, framhåller att det är motiverat med en lättnad. Det kan inte vara rimligt att driva en grupp av i och för sig räntabla företag till konkursens brant därför att de inte kan få sina normala kreditbehov tillgodosedda ens till de skyhöga räntor som nu gäller. En sak borde vara fullständigt utesluten, nämligen att dessa företag samtidigt skulle drabbas både av de nuvarande mycket hårda kreditrestriktionerna och av en höjning av arbetsgivaravgiften. Finansministern får ta sig i akt för att undvika att det om hans politik skall kunna sägas att operationen visserligen lyckades men att patienten dog. Finansministern vill stimulera industriinvesteringarna och har sagt att de kommer att stiga med 15 procent i år. Tidigare detta år har t.o.m. högre siffror nämnts. Jag vill även i detta sammanhang hänvisa till LO:s höstrapport. Att jag åberopar denna ganska flitigt beror till stor del på att konjukturinstitutets höstrapport ännu inte publicerats. Det är inte särskilt tillfredsställande att vi här i riksdagen får föra en debatt, som i stor utsträckning måste beröra de ekonomiska frågorna, utan att ha tillgång till det statliga konjunkturinstitutets uppgifter. LO har emellertid publicerat sin höstrapport och anför där, att det i år troligen inte blir vare sig 15 eller 10 procents ökning utan kanske inte mer än 5 procents ökning av industriinvesteringarna. Detta är allvarligt med tanke på den svaga utveckling av <industriinvesteringarna som ägt rum under den senare hälften av det gångna årtiondet. Det förhållandet att man i år såvitt kan bedömas inte når upp till den målsättning som uppställts för industriinvesteringarnas ökning är kanske inte så egendomligt mot bakgrunden av kreditmarknadens hittillsvarande utveck ling under året. Enligt en uppgift jag fått har av en total obligationsmarknad på cirka 8,5 miljarder kronor i år i rena industrilån endast beviljats 115 miljoner kronor eller 11/3 procent. Inför denna situation och i ett läge, där den internationella konjukturen på flera punkter visar tydliga tecken till försvagning, vill jag fråga regeringen om den inte kan överväga att selektivt frisläppa vissa investeringsfonder. Såväl kreditpolitiken som investeringsfondsinstrumentet verkar ju med en ganska lång fördröjning, och den kritik som hittills riktats mot användingen av denna form av ekonomisk politik har gått ut på att åtgärderna satts in först sedarmr ett omslag i konjunkturerna har inträffat. Genom dessa åtgärders ganska långt fördröjda effekt har de ibland fått verkan först sedan konjunkturen på nytt har vänt och har då inte förbättrat situationen utan snarare förvärrat den. Jag tror att det ligger en hel del i denna kritik, som framförts också av nationalekonomer vilka står regeringspartiet nära. Jag vill därför fråga, om regeringen inte nu skulle kunna överväga att frisläppa vissa investeringsfonder innan ett konjukturomslag äger rum, för att på detta sätt uppnå den effekt som är önskvärd sedan en omsvängning skett. Herr talman! Vår ekonomi måste allttid bedömas i det internationella sammanhanget. Det är inte minst angeläget nu när mycket viktiga förhandlingar med EEC förestår. Vissa deltagare i den offentliga debatten förenklar problemet oerhört, då de tycks tro att vi kan välja mellan å ena sidan det nuvarande läget och å andra sidan någon form av anslutning till EEC. Nej, den internationella ekonomiska integrationen fortsätter dagligen vare sig vi vill det eller inte. I ett land, där så gott som varannan industrianställd arbetar på export och varannan tillverkar varor som i stor utsträckning måste konkurrera med importvaror, kan man inte vara eko nomisk isolationist. Jag vill, herr talman, ta upp en aspekt på det internationella ekonomiska samarbetet som visserligen inte är någon huvudsak men som hittills varit alltför förbisedd i den politiska debatten. Det gäller de multinationella företagen. Jag menar att ett europeiskt ekonomiskt samarbete är motiverat inte minst för att få en motvikt mot USA:s starka ekonomiska inflytande som ofta sker genom de multinationella företagen. Jag har med tillfredsställelse sett att bevillningsutskottet nu föreslår en utredning om skattereglerna för de multinationella företagen — de har ju till stor del amerikanska huvudägare. Men skattefrågorna är bara en liten del av de problem som dessa jätteföretag innebär. I en rapport som avgavs för mer än ett år sedan av en arbetsgrupp inom folkpartiet och som heter Konkurrens och balans beräknades bortfallet av skatteinkomster för svenska staten på vinster från multinationella företag, etablerade i Sverige, till ca 200 miljoner kronor. Jag har sett samma uppskattning i en av de motioner som väckts här i riksdagen. Det är svårt att kontrollera siffran, men mycket talar för att det kan röra sig om problem av den storleksordningen. Det finns anledning för Sverige att bevaka sina intressen härvidlag, särskilt med tanke på att de många multinationella företag som Sverige är huvuddelägare i och som finns ute i olika länder hålls efter hårt och i flera fall tvingas att noga följa hårda skatteregler som respektive länder anser lämpliga. Men den folkpartirapport jag nämnde tog inte bara upp skattefrågorna utan också vad man kan kalla »den osynliga maktens problem». Man frågar sig: Vilken kontroll har värdländerna över dessa kommersiella bjässar, dessa jätteföretag som ofta har en omsättning som kan jämföras med ett mindre europeiskt lands? Här krävs det först och främst nationella regler. Det är självklart att dessa företag måste anpassa sig till värdlandets sociala, ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska krav. De måste ge sina anställda ett verkligt medbestämmande, och skulle det vara så, att det på grund av synpunkter och åsikter som kan förefinnas i huvudägarlandet inte skulle vara möjligt att nå ett sådant medbestämmande för de anställda genom förhandlingar kan man överväga en speciallagstiftning. Jag tycker att detta är ett problem som är av den storleksordningen att vi borde ta upp det till behandling. Men det räcker inte med nationella regler. I Europa måste man få till stånd kontrollerande organ för t.ex. konkurrensövervakning samt gemensam lagstiftning. Jag tycker det är glädjande att man inom EEC liksom inom OECD har fått uppmärksamheten riktad på dessa problem. Att denna fråga kommer att bli en av de brännande under de 1970-talet kan illustreras av det faktum att den internationella fackliga tjänstemannaorganisationens världskongress i Dublin, som jag hade möjlighet att delta i under förra veckan, hade de multinationella företagen som sitt huvudämne. På kongressen framlades för övrigt en rapport av utredningschefen i Svenska industritjänstemannaförbundet Sven Jonasson, vilken tilldrog sig en mycket berättigad uppmärksamhet. Det talades på kongressen om de åtgärder som behövdes på det fackliga området. Man tog där upp frågan om ett fackligt samarbete mellan de länder, i vilka dessa företag är etablerade. Det vore, herr talman, frestande att gå närmare in på den frågan. Jag avstår dock från att göra detta nu. Jag vill betona att detta inte är någon negativ inställning till att multinationella företag förekommer; de kan bli nödvändiga på grund av den utveckling vi nu har inom produktionen. Därför är det desto mer angeläget att man får till stånd vissa regler, och jag vill uttrycka den förhoppningen att regerings partiet inte kommer att motsätta sig att denna fråga blir föremål för en grundlig översyn. Frågan om centralisering, decentralisering och maktbalans har betydelse i de stora sammanhangen. Jag skall i detta anförande inte närmare gå in på demokratins problem, men jag vill säga att just i ett samhälle där det finns starka tendenser till en koncentration av produktion och bestämmande är närdemokrati dubbelt nödvändig. Herr talman! Såvitt jag förstår råder bland de stora riksdagspartierna enighet om att vi skall ha en så nära anslutning till EEC som är förenlig med vår neutralitetspolitik. När det gäller formerna för den anslutningen står vi inför mycket komplicerade problem. Det är ingalunda så enkelt som en skribent på Dagens Nyheters kultursida i söndags tycks göra gällande, nämligen att en associering som ger oss alla fördelar av en EEC-anslutning skulle utan vidare stå öppen för oss. Jag skrev ner den här formuleringen innan de något motsägande uppgifterna från Luxemburg kom i går kväll. Jag vill inte kommentera dem, eftersom det tycks vara oklart vad man egentligen sade vid ministerrådsmötet där. Men jag tycker i alla fall att nyheterna från Luxemburg understryker det förhållandet att det hela inte är så enkelt att Sverige bara har att från den fina matsedeln välja de rätter vi tycker bäst om utan att göra motsvarande ekonomiska åtaganden. Gunnar Helén har föreslagit att en grupp med representanter för de stora riksdagspartierna skall få följa förberedelsearbetet och förhandlingarna. EEC frågan är en av våra allra viktigaste frågor, en fråga där riksdagen bör ha möjligheter inte bara till insyn utan också till att få ett ord med i laget. Frågorna är tekniskt mycket invecklade. Huvudmålsättningen är klar, och den tummar vi inte på. Neutralitetspolitiken är ett oundgängligt krav på en så nära anslutning som möjligt. De tekniska frågorna är emellertid mycket invecklade. De kan inte behandlas ingående i utrikesnämnden, de kan inte ens behandlas ingående i kammardebatterna. Därför vore det angeläget, inte minst i det parlamentariska läge som vi får att en arbetsgrupp finge möjligheter att följa utvecklingen. Jag hoppas att statsminister Palme skall vara med om detta förslag. Jag vill nu, herr talman, göra några valkommentarer. Vi har haft ett egendomligt val. Trots att det skedde så stora förändringar, trots att det parlamentariska läget blev förändrat, finns det ingen som erkänner sig vara förlorare, det finns varken »good loosers» eller »bad loosers» i det här fallet. Socialdemokraterna gjorde sitt näst sämsta riksdagsval sedan de kom till makten och förlorade nära 4,8 procentenheter, dvs. nära en tiondel av sin andel i väljarkåren. Tidskriften Fackföreningsrörelsen sade visserligen i en ledarkommentar i första numret efter valet: »Att årets riksdagsval blev en motgång för socialdemokratin finns det ingen anledning att dölja», men redan i närmast följande nummer fanns det en stort uppslagen artikel med rubriken »En arbetsseger för arbetarrörelsen».

Låt mig här skjuta in en parentes, herr talman, som blir en hyllning till decentralisering och närdemokrati. Under det att såväl Tidningarnas telegrambyrå som radions riksredaktion i sändning efter sändning under måndagen lämnade denna felaktiga information om en socialistisk majoritet i kommunfullmäktige i Göteborg, hade regionalradion i Göteborg redan under valnatten en korrekt prognos. Hur skulle det vara om riksradion då och då hörde på regionalradioprogrammen? Där kanske finns en hel del saker att lära. För folkpartiet gick valet hyggligt. Vi förnekade inte den stora motgången i valet 1968. Vi kallade inte valresultatet då en »arbetsseger för liberalismen». Men vi samlade oss till ett intensivt programarbete. Vi drev i valrörelsen konsekvent åtgärderna för att få ett mänskligare samhälle. Vi bröt den nedåtgående trenden och ökade vår andel i valmanskåren med 1,2 procentenheter. Det låter inte så mycket och det är ju inte så mycket, men det innebär åtskilliga tiotusental nya röster och vi betraktar det som ett första steg på vägen uppåt. Om orsakerna till socialdemokraternas tillbakagång skall jag inte orda så mycket. Låt mig bara säga att deras valkampanj huvudsakligen bestod i polemik mot oppositionspartierna. Stig Jutterström i Aftonbladet konstaterade detta redan i början av valrörelsen, och han uttryckte förhoppningen att det skulle bli utrymme i valrörelsen också för att presentera den egna politiken. Så blev ju inte fallet i någon särskilt stor utsträckning. Socialdemokraterna ville spara sina bästa godbitar till efter valet — skattehöjningarnat.ex. Men väljarna lät inte lura sig. Avståndet mellan regeringens skönmålning av det ekonomiska läget och väljarnas personliga erfarenheter av sin ekonomiska vardag blev alltför stort. De kände inte igen sig i den socialdemokra tiska propagandan. Herr talman! Det mänskligare samhälle som vi vill förverkliga är ett samhälle med närdemokrati och maktbalans, där tryggheten uppnås genom solidaritet och respekt för den enskilda människans rörelsefrihet. Under den senaste tiden har socialiseringsaspekten alltmera trängt i förgrunden, inte minst i den yngre socialdemokratiska generationen. Det betyder centralisering av beslut, och den enskilda människan får mindre att säga till om. Det är inte bara vi liberaler som har upptäckt detta; det har också många gamla socialdemokrater gjort. Tydligast, herr talman, uttrycktes detta i lördags på TCO:s utbildningsdagar, då Gunnar Myrdal enligt Dagens Nyheters referat sade följande: Vad gäller vår egen ekonomi och mycket annat samhällsorganiserande har vi hastigt alla blivit extrema planhushållare. Vi har fallit för frestelsen att centralisera och centralreglera för mycket i detalj men vi brister i vad min vän och kollega Bertil Ohlin en gång kallade ramhushållningen.

Den sociala liberalismen kommer, herr talman, längre fram i debatten att belysas i anföranden av representanter för folkpartiet. Det senaste valet visar att det finns ett ökat gehör för en politik av det slaget, och vi kommer att fortsätta arbetet på att förverkliga den politiken.

Herr talman! 1970 års val handlade om många skiftande frågor. Vi diskuterade skoloch undervisningsfrågor, rättstrygghet och kriminalvård, skatte problem och jämlikhetsfrågor samt sociala bjälpåtgärder för gamla och sjuka, för att nämna några exempel.

Vad än olika opinionsbildare försöker intala det svenska folket förblir den ekonomiska utvecklingen grunden för lösningen av andra betydelsefulla frågor: miljövård, u-landshjälp, lokaliseringspolitik, tandvårdsreformer och medbestämmanderätt på arbetsplatsen, för att nämna ytterligare några exempel. Det är därför naturligt att höstens remissdebatt främst får kretsa kring vad som har hänt med den svenska ekonomin, kring regeringens ansvar för våra ekonomiska svårigheter och kring mål och medel att komma ur den nuvarande situationen. Låt mig börja med regeringen Palmes eget erkännande av att finansministern har misskött den svenska ekonomin. Jag tänker på tillkännagivandet den 8 oktober om allmänt prisstopp. Direkt priskontroll som ekonomisk-politiskt verktyg har i Sverige vid tidigare tillfällen endast kommit till användning under extraordinära förhållanden: vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga av krig föranledda förhållanden. Under andra världskriget var det därför naturligt att priskontroll genomfördes över hela fältet. 1956 års lag om prisreglering, som regeringen nu har tillgripit, är också den en krislagstiftning. Detta var även finansministerns uppfattning då lagen lades fram. »Prisreglering vid sidan av krigsoch krigsfarefallen förutsätter ett påtagligt krisläge med betydande fara för en inflatorisk prisstegring.> Detta skrev finansminister Gunnar Sträng 1956 i propositionen. Men då hade han varit finansminister endast något år, och det rådde också andra politiska förhållanden än nu. Kommunisterna saknade verkligt inflytande, och vänsterfalangen inom det socialdemokratiska partiet hade inte den styrka som den har nu. Den s.k. stabiliseringsutredningen hade också samma uppfattning som Gunnar Sträng. I denna medarbetade bl.a. LO-chefen Arne Geijer och industriminister Krister Wickman — för att bara nämna ett par ännu aktuella namn i en aktningsvärd skara av sakkunniga. Utredningen fastslog att »nackdelarna med priskontroll som ekonomisk-politiskt medel — — — är — — — så betydande, att — — — det endast kan komma ifråga i rent extraordinära situationer». Även inom handelsdepartementet var man 1965 inne på samma tankegång. En arbetsgrupp fastslog då att »verkningarna av en prisreglering i allt väsentligt skulle vara negativa. Prisregleringen skulle sålunda leda till bl.a. ett minskat urval av varor, minskad priskonkurrens, tendenser till högre prisnivå än vid fri prissättning, snedvridning i produktion och varuförsörjning samt på längre sikt en långsammare tillväxttakt i ekonomin.» Även i lättare material har ungefär samma tankegångar kommit fram. Jag tänker på den socialdemokratiska valhandboken från 1966, där det heter: »Kommunisterna brukar säga, att vi behöver priskontroll. En sådan är emellertid dyrbar och krånglig att administrera. Den kan minska konkurrensen och snedvrida varuförsörjningen. Många affärsmän uppfattar också ett kontrollerat pris som ett lägsta pris. En priskontroll ger heller ingen garanti för indirekta höjningar genom försämrad kvalitet.» Men vad har nu hänt? Är det en grundläggande politisk förändring som inträffat i den socialdemokratiska inställningen till prisstopp som ett medel i den ekonomiska politiken? Eller är läget i dag så katastrofalt, att de invändningar som har riktats mot ett sådant ingrepp får vika? Såvitt jag förstår är det nu regeringens uppfattning, att beslutet att införa prisstopp står i överensstämmelse med lagen och lagstiftarnas intentioner och med de uttalanden som regeringen tidigare gjort. Då måste det också vara regeringens uppfattning, att vi i dag befinner oss i ett mycket allvarligt krisläge. Herr talman! Det är nu viktigt att det svenska folket får besked om hur detta krisläge uppkommit, vilka som bär ansvaret för att det uppkommit och vilka följder det kan få. Jag vill erinra kammaren om att vi under vårriksdagen vid flera tillfällen hade anledning att diskutera det ekonomiska läget. Vid 'dessa tillfällen framfördes oro för den ekonomiska utvecklingen i vårt land från hela oppositionen. Regeringen tillbakavisade självbelåtet denna samfällda kritik. Finansminister Sträng sökte rädda sig bakom en dimridå av ordkonster. Jämsides med >indikatorer på dynamik och framstegsvilja», som det hette i den reviderade finansplanen, kunde herr Sträng möjligen skymta »symtom på vissa spänningar i samhällsekonomin». Att vi skulle befinna oss i ett krisläge förnekades bestämt. Han fortsatte: »Den bild som den reviderade finansplanen ger av den svenska ekonomins nuläge och framtidsutsikter har en rad klart positiva inslag.» Inför det stundande valet avvisade regeringen vidare indignerat alla antydningar om att socialdemokraternas ekonomiska politik inte varit i allt framgångsrik. Jag vill påstå, att regeringen Palmes agerande på den ekonomiska politikens område har varit ansvarslöst. Det finns egentligen inte någonting i den ekonomiska bilden i dag, som man inte kunde se lika tydligt under våren, ja en del ansåg sig kunna .se det redan i januari. Regeringen vägrade då att erkänna allvaret i det ekonomiska läget. Varför? Valets skugga föll redan tungt över sanningen. Landets ekonomiska hälsa fick hellre äventyras. När man inför valet inte ens ville erkänna att det rådde några ekonomiska bekymmer var det naturligtvis konsekvent att inte ge besked om sina avsikter i fråga om den ekonomiska politiken efter valet. Men beskedet kom i stället mindre än fyra veckor efter valet. Då var det tid för regeringen att lägga på konsumenter, företagare, arbetare, tjänstemän och andra i samhället en rad nya pålagor. Detta handlingssätt är måhända mänskligt begripligt. Hade beskedet kommit före valet är det väl inte osannolikt att regeringsmakten förlorats. Men det var oansvarigt och oärligt mot väljarna att inte säga någonting från regeringens sida. Eller vill man verkligen göra gällande att man inte inom finansdepartementet redan före valet var på det klara med huvuddragen av vad propositionen 156 skulle komma att innehålla? Jag tycker att regeringen borde erinra sig det gamla talesättet att den som känner sanningen och inte säger den är och förblir en eländig stackare. I dag påstår emellertid finansministern och därmed regeringen att ingen har kunnat förutse den ekonomiska utvecklingen bättre än regeringen gjort. Det är ett lättfärdigt för att inte säga löjeväckande påstående. Men å andra sidan är det ju svårt att spå, i synnerhet om framtiden. För mycket mer än ett och ett halvt år sedan började vi i moderata samlingspartiet tala om att det verkade som om svensk ekonomi fått en släng av engelska sjukan. Det var då. I dag vet vi att det är fråga om ett allvarligt sjukdomsangrepp. Vi vet dessutom att regeringens gammalmodiga läkekonst, att slå åder, att tappa så mycket blod som möjligt av patienten genom skatter, avgifter och andra pålagor, inte botar patienten utan försvagar honom. Av regeringens tidigare trovärdighet på detta område finns nu snart inte mycket kvar. Det går inte längre att dölja att vårt lands affärer har vanskötts och att vi framför oss har stora svårigheter. Det går inte heller att dölja att det kommer att krävas en starkare ledning av landets ekonomi än den vi haft under senare år. Men det kommer dessutom att krävas stora uppoffringar av alla medborgargrupper under flera år för att vi skall komma till rätta med den situation som regeringen ställt till med. Det finns därför i dag anledning att göra en sammanfattning av moderata samlingspartiets syn på de samhällsekonomiska problemen och de medel som bör användas för att komma till rätta med situationen. Våra ekonomiska svårigheter i dagsläget är — det skall gärna erkännas — till stor del beroende av den internationella konjunkturutvecklingen. Denna har emellertid ständigt utvecklats — på ett skickligt sätt, det skall också medges — av regeringens företrädare, varför det inte finns någon anledning för mig att närmare uppehålla mig vid den. Däremot finns det en strukturell fråga som regeringen glömmer bort — medvetet, tror jag. Det gäller den politiska struktur som regeringens ekonomiska politik fått. Här har vi ett fastlåst mönster. Regeringen har medvetet i lågeller högkonjunktur — det tycks inte ha spelat någon roll — låtit den offentliga sektorns konsumtion växa väsentligt snabbare än bruttonationalprodukten. Den kommunala utgiftsexpansionen beror till inte obetydlig del på att staten övervältrat stora kostnader på kommunerna utan att samtidigt anvisa de nödvändiga medlen för att täcka dessa kostnader. Parallellt med detta har den privata konsumtionen växt i nära anslutning till bruttonationalprodukten. Jag säger inte att detta senare är fel. Jag tycker tvärtom att det är riktigt att de enskilda människorna får möjlighet att förbättra sin levnadsstandard i ungefär samma takt som produktionen stiger. Det är genom de många människornas större arbetsinsatser som produktiviteten växer. Resultatet av att dessa två — offentlig konsumtion och privat konsumtion — tar en allt större del av den gemensamma kakan blir naturligtvis att den resterande biten av kakan blir mindre. Det är i den minskade delen av våra resurser vi hittar näringslivets investeringar. De har växt långsammare än bruttonationalprodukten, och det finns t.o.m. år då de klart har minskat. Industrins produktionskapacitet har därigenom inte ökat tillräckligt snabbt. Följden av detta har i sin tur blivit att Sverige fått allt större svårigheter att upprätthålla balansen i de utrikes betalningarna. För att vi skall få konsumera mera inom landet har vi blivit tvungna att importera alltmer varor. Genom industrins otillräckliga kapacitetstillväxt har vi inte kunnat öka vår export i samma utsträckning som importen har ökat. Vi borde ha haft en chans till det, om regeringen planerat den ekonomiska politiken på en femårsperiod, såsom Bertil Ohlin och det parti han representerar så många gånger har föreslagit, men regeringen har inte lyckats med det, och chansen har därför försuttits. Valutareserven har i stället krympt ihop mer och mer, och den paradoxala situationen har uppstått, att vi trots att exportindustrin arbetar för högtryck, importerar mer än vi exporterar. Den alltför snabbt växande offentliga sektorn och den i takt därmed fortskridande snabba höjningen av skattetrycket ligger också bakom de internationellt sett snabba prisstegringarna i Sverige. Trots den hårda skattepolitiken har det inte varit möjligt att dra in så mycket köpkraft från hushållen som den socialdemokratiska politiken förutsatt. Arbetare, hantverkare och andra företagare, tjänstemän och för övrigt alla skattebetalare har vidtagit försvarsåtgärder för att uppehålla sin konsumtionsförmåga. Alla vill naturligtvis ha den årliga standardförbättring som man anser sig ha rätt till. Det har man fått genom att minska sitt sparande. Konsumtionen har ökat snabbare än den disponibla inkomsten i Sverige. I bl.a. den reviderade finansplanen förutsatte finansministern att det skulle bli fallet också i fortsättningen. Man kan med andra ord säga att den socialdemokratiska politiken har skapat ett generellt efterfrågeöverskott i svensk ekonomi. Därtill har skattepolitiken, och inte minst den höga marginalbeskattningen, ytterligare spätt på inflationen genom kostnadsinflatoriska impulser.

Detta har ytterligare ökat levnadskostnaderna och haft betydelse för kostnadsinflationen i Sverige.» Herr talman! Jag har här lämnat en ganska lång och kanske något teknisk redogörelse, men jag har velat göra det för att betona allvaret i det läge som har uppkommit. Det inte minst allvarliga är att denna politik underminerat våra möjligheter att föra en nationell konjunkturpolitik. Konjunkturpolitiken går ju ut på att de ekonomiska svängningarna inom Sverige skall vara mindre än i utlandet. Under en internationell högkonjunktur söker man se till att uppgången inte blir lika kraftig i Sve rige för att vi skall kunna hindra en inflatorisk utveckling. Under lågkonjunkturer skall nedgången bli mindre, så att vi kan bevara full sysselsättning. Men skail denna politik lyckas, förutsätter den att det finns en ordentlig buffert i vår valutareserv. Valutareserven skall byggas upp under en högkonjunktur för att kunna användas under en lågkonjunktur. Det har man tidigare lyckats med. Under högkonjunkturer har betalningsbalansen varit positiv och valutareserven kunnat ökas. Under lågkonjunkturer har den sysselsättningsstimulerande politiken lett till att betalningsbalansen försämrats och valuta lämnat landet. Det har vi helt naturligt kunnat tolerera. Vad som nu hänt är att valutareserven minskat kraftigt under en markant högkonjunktur. Den buffert som vi kommer att behöva då konjunkturerna försämras håller på att försvinna. Den socialdemokratiska regeringen håller med andra ord på att spela bort våra möjligheter att föra en sysselsättningsstimulerande politik när konjunkturen förr eller senare mattas. Detta är mycket allvarligt. Det är speciellt oroväckande därför att den hårda kreditpolitiken, som reregingen av politiska skäl har föredragit framför finanspolitiska åtgärder, redan i dag har givit industrin allvarliga problem. Vi har en arbetslöshet som är mycket stor under en högkonjunktur. Arbetsmarknadsstatistiken talar om över 30 000 arbetslöshetsanmälda under innevarande månad. Låt mig göra en jämförelse. Under efterkrigstiden överträffas den siffran bara av förhållandena under den senaste lågkonjunkturen, 1967—1968, då antalet arbetslösa var över 34 000, mot i dag 30 000. Att det samtidigt finns ett stort antal lediga platser hjälper föga dem som inte kan få arbete därför att de inte har den rätta utbildningen eller därför att de bor på fel orter. Det finns anledning att mot denna bakgrund se med stor oro mot en kommande konjunkturnedgång. I regeringens stabiliseringsproposition, som vi närmare skall diskutera i morgon och i övermorgon, talas det om det ultimativa behovet — det är väl herr Sträng som har skrivit detta — att återställa balansen i förhållande till utlandet. Om detta behov i en kommande konjunkturnedgång fortfarande kommer att framstå som ultimativt, har vi slutgiltigt hamnat i samma situation som Storbritannien länge varit i. Där har man endast under förhållanden med internationell konjunkturavmattning lyckats åstadkomma en positiv bytesbalans. Priset har varit arbetslöshet. Vi tycks genom herrar Strängs och Palmes politik ha kommit i samma läge. Därför vill jag gärna ställa en fråga: Varifrån tänker regeringen ta pengarna för att i den svagare konjunktur som står för dörren upprätthålla full sysselsättning? Herr talman! Från moderata samlingspartiets och de övriga borgerliga partiernas sida har vi tidigare under året erbjudit oss att tillsammans med regeringen, arbetsmarknadens parter och näringslivet delta i stabiliseringspolitiska överläggningar. Det vore ett sätt att i ett besvärligt ekonomiskt krisläge försöka uppnå enighet mellan de demokratiska partierna om den ekonomiska politiken och föra upp den över partigränserna. Det erbjudandet ligger naturligtvis fast. Fast ligger också det niopunktsprogram som moderata samlingspartiet har lagt fram med förslag om vad som bör göras i dagens läge. Vi menar att större sparsamhet med det allmännas utgifter än vad regeringen har visat är nödvändig. En parlamentarisk besparingsutredning bör tillsättas. Det enskilda sparandet måste ökas. Det är en bättre väg att minska ett för högt efterfrågetryck i ekonomin än vad det är att höja skatterna. Ett sådant förslag har vi också framlagt i vår cekonomimotion, som Utrymmet för investeringar i produktionen måste också ökas. Kreditoch räntepolitiken bör snarast lättas. När man för länge upprätthåller en mycket hård kreditpolitik blir effekterna de motsatta mot dem man avsett. Skattesystemet är fortfarande i högsta grad medansvarigt till inflationen. I den onda cirkel, där nu priser, löner och skatter jagar varandra i höjden är den höga beskattningen av inkomstökningar den starkaste motorn. Vi anser därför att en översyn av skattesystemet i syfte att ge rimligare skatt på arbete och företagsamhet snabbt måste inledas. Slutligen tror vi att staten, efter norsk modell, bör tillsätta en expertkommitté med uppgift att göra utredningar till arbetsmarknadens parter, departementet och de demokratiska politiska partierna om effekten på priser, statsinkomster och skattetryck av olika fall av löneuppgörelser och löneutveckling. Hur dessa åtgärder och andra åtgärder som föreslås skall balanseras till ett konkret stabiliseringsprogram på kort sikt bör, anser vi, bli föremål för överläggningar mellan regeringen, oppositionen, arbetsmarknadens parter och företrädare för enskild, kooperativ och allmän produktion. Vilken typ av sparstimulerande åtgärder som kan väntas få den snabbaste effekten bör diskuteras. Vilka senareläggningar av statliga beställningar är möjliga och lämpliga? Vilken form för en eventuell utländsk upplåning är bäst? Kan en förändring av skatten på löneökningar ge ett nytt underlag för de pågående avtalsförhandlingarna? Hur, vilket är viktigt, kan prisregleringen avvecklas? Detta är frågor att samverka om och diskutera. Det av mig skisserade programmet, som ju kammaren i olika former hört tidigare, tror jag verksamt kan bidraga till att reda upp den nuvarande ekonomiska situationen. Men löser detta långsiktigt promblemen? Här möter en annan fråga som inte är så teknisk och som inte kan direkt återföras till valutaströmmar, sparande, investeringar och teknik för att ta ut skatter. Frågeställningen är helt enkelt denna: Känner i dag de många kunniga och duktiga människor som finns i vårt land den rätta stimulansen och det rätta klimatet för att kunna göra en ytterligare insats och därigenom skapa för sig själva en arbetstillfredsställelse och fortsatt framåtskridande i samhället? Har regeringens politik varit inriktad på att se till så att medborgarna i största möjliga mån känner engagemang och entusiasm inför framtiden och är villiga att helhjärtat satsa sin förmåga? Det är på den punkten som jag tycker att regeringen Palme har misslyckats. Man har försökt skyla sitt misslyckande genom att tala om jämlikhet och därvid lagt tonvikten vid ekonomisk utjämning. Frågan är om detta har varit så lyckligt. Jämlikhet i form av lika människovärde, lika utbildningsoch startmöjligheter i livet och ökad medbestämmanderätt, för att nämna några saker, är något som alla partier från mitten till vänster och från mitten till höger arbetar för. Men hur verkar diskussionen om ekonomisk nivellering på bred front? Jag tänker nu inte på de fall där t.ex. löneskillnaderna ter sig orimliga. De är för övrigt inte så många, om man räknar netto efter skatt. Jag undrar hur viktigt det egentligen är för den enskilde individen att känna att man uppnår ekonomisk nivellering i samhället. är det inte mera väsentligt att vi alla får uppleva en ständig och verklig realinkomstförbättring år från år? För att vi skall få den känslan tror jag det är nödvändigt att nå en förbättring av storleksordningen 3—4 procent om året. Det måste också vara en förbättring som märks i portmonnän. Bättre skolor, bättre sjukvård och åldringsvård, bättre vägar o. d. är utomordentligt värdefullt och nödvändigt, men det upplevs inte alltid som en omedelbar personlig förbättring av levnadsstandarden. Därför tror jag det är nödvändigt att som ett primärt mål sätta en ökning av vår bruttonationalprodukt med kanske inemot 6 procent årligen. Visst är det en hög målsättning som kanske är omöjlig att realisera nu, men i dagens läge saknar regeringen en fast målsättning över huvud taget när det gäller ökningen av våra samhällsresurser. Jag tror det är väsentligt att, även om vi i dag brottas med speciella ekonomiska problem, de som är politiskt ansvariga för Sveriges utveckling visar mod att av folket kräva en sådan målsättning. I själva verket finns det tecken som tyder på att många längtar efter att ett sådant krav ställs, och många är beredda att sätta in sin vilja, kunnighet och förmåga för att nå målet. Herr talman! En annan i dag och för framtiden mycket viktig fråga är som tidigare nämnts EEC-frågan. Jag vill bara säga några få ord om den. För moderata samlingspartiet har det under hela 1960-talet stått klart, att Sverige måste finna någon form av anslutning till den Gemensamma marknaden. Vi har, det skall klart sägas ifrån, föredragit ett medlemskap, därför att det skulle ge Sverige möjligheter att delta i och påverka arbetet med att utforma framtidens Europa. Enligt. vår mening bör vi nu inför de förestående förhandlingarna klart ge uttryck för att vår öppna ansökan i första hand bör tolkas som en vilja att bli medlemmar i EEC under förutsättning att vår neutralitet kan förbli orubbad. Först om denna linje inte håller bör andra alternativ tas upp till övervägande. I dag är denna fråga av allra största vikt, ty det är i de här dagarna vi löper risk att missa tåget. Så slutligen en mycket kort valkommentar. Årets val är särskilt intressant från den synpunkten att det gett oss en ny parlamentarisk situation. När den nya enkammarriksdagen samlas har vi tagit steget tillbaka till minoritetsparlamentarismen. Minoritetsregeringen Palme kommer att vara beroende av stöd från andra partier utan att som tidigare kunna förlita sig på en eftersläpande förstakammarmajoritet. Vi kommer med andra ord att ha en svag regering och en sådan kommer ju inte ensam att klara de allvarliga problem och stora frågor vi har framför oss. För statsminister Olof Palme blir det därför en fråga om att välja. Vill han söka stöd i riksdagen hos de demokratiska partierna eller hos det kommunistiska partiet? Det vore naivt att tro att kommunisterna kommer att springa regeringens ärenden utan att kräva ersättning för sina tjänster. Herr Hermansson är säkert inte så snäll och vänlig som han ibland ser ut att vara. För de borgerliga partierna måste det därför framstå som en viktig uppgift att hindra att kommunisterna skall sätta sin prägel på svensk politik.

Herr talman! Valet till riksdagen 1970 blev en klar motgång för socialdemokraterna. De borgerliga partierna misslyckades emellertid i sitt främsta syfte, nämligen att få till stånd en borgerlig riksdagsmajoritet och därmed en borgerlig regering och ett regimskifte. Det är riksdagsvalets facit i ett nötskal. Och därför är kanske de rubriker som herr Gustafson i Göteborg anförde ur tidskriften Fackföreningsrörelsen inte så anmärkningsvärda. Man konstaterar där en tillbakagång i valet, men man konstaterar samtidigt att det skedde en mycket stark mobilisering av socialdemokratins röstunderlag. De andra partierna mobiliserade emellertid ännu bättre. Men slutresultatet blev som sagt ändå att det efterlängtade regimskifte, som man under den sista månaden föreföll att vara ganska säker på, inte kom till stånd. Där misslyckades de borgerliga. Man kan ju kalla det för en arbetsseger, om man så vill. Valet till landsting och kommuner blev däremot en framgång för socialdemokraterna och en tillbakagång för de borgerliga partierna — dock inte för centern. Men det blev en tillbakagång även för kommunisterna. Därför blev det regimskiften i flera landsting och i en rad städer, t.ex. i Stockholm, Kristianstad och Karlstad, samt socialdemokratisk majoritet i exempelvis Norrköping, Oskarshamn och Kiruna. Jag skall här inte närmare kommentera moderata samlingspartiets valresultat. Det talar för sig självt. Och jag vill inte onödigtvis ingripa som ett störande element i den energiska provpredikan som herr Holmberg nyss höll här i kammaren. Inte heller folkpartiet rosade marknaden utan återtog i själva verket bara en mycket begränsad del av de stora förlusterna från 1968. Det enda undantaget var egentligen herr Gustafsons i Göteborg hemstad. Kanske var det därför som herr Gustafsons uppträdande präglades av en sådan förtröstan — som må vara honom väl unnad. Om man är vänlig kan man säga att folkpartiet befäste sin position som det näst största oppositionspartiet. Man ökade ju avståndet såväl till centern som till moderata samlingspartiet, och därmed befäste man sin position. Däremot är centerpartiets stora framgång alldeles obestridlig. Den uppvisar emellertid vissa regionala variationer. Det visar sig sålunda att centern i Norrlandslänen lyckades sämre i valet än i riket i övrigt. Detta gäller t.ex. för Västernorrlands län och i ännu högre grad för Västerbottens och Gävleborgs län. Sannolikt är det så att ju mer centerns decéentraliseringsoch lokaliseringsparoller konfronteras med verkligheten, desto sämre blir genomslagskraften. Och omvänt, ju mer människorna kunnat iaktta de praktiska resultaten av våra regionpolitiska insatser, desto mindre blev vår procentuella tillbakagång i valet. Och det är ett viktigt resultat. Det visar att vi på ett speciellt avsnitt i vår jämlikhetspolitik har lyckats förhållandevis väl i de delar av landet där politiken griper direkt in i människornas tillvaro. Från ideologisk synpunkt uppvisar centerpartiets valrörelse mycket intressanta drag. Den har en radikal sida. Centerpartiet drev energiskt kraven på lokaliseringspolitik, miljöpolitik och stöd till de lågavlönade. Centerpartiet försökte t.o.m. framställa sig som föregångare på dessa områden och framhöll att dess företrädare redan på 1950 talet hade krävt insatser i dessa avseenden. Det stämmer nu inte helt. Sam Norup kommer trots sina många förtjänster knappast att gå till historien som en av vårt lands stora naturvårdare. Arbetet på detta fält kom först i gång sedan Gösta Netzén och hans efterträdare övertagit posten som miljövårdens främsta företrädare. Inom 1okaliseringspolitiken var centerpartiet föga aktivt så länge det hade chansen att göra något i regeringsställning. Otvivelaktigt har emellertid centern på dessa områden lyckats skaffa sig en radikal profil, som kan ha lett till ett ökat förtroende och till röstvinster på vår bekostnad. Väljarna insåg kanske inte alltid att dessa krav samtidigt leder fram till önskemål om ökade samhällsinsatser, om ett starkare samhälle som decentraliseringens förutsättning. Herr Antonsson exemplifierade i sitt mycket intressanta anförande i dag önskemålen om decentralisering inom regionalpolitik, miljöpolitik, bostadsplanering o.s. v. Alla dessa krav-leder fram till betydligt starkare insatser från den förkättrade centrala statsmakten. Etableringskontrollen leder också till ett krav på en starkare ställning för stats makten för att denna aktivt skall kunna driva en politik för decentralisering. När centerpartiet så småningom upptäcker detta ofrånkomliga samband mellan det i och för sig rimliga önskemålet om en decentralisering och kravet på ett starkt samhälle, tror jag att det inte skall bli svårt att komma överens på de nämnda punkterna. Centerpartiets valrörelse hade samtidigt en annan sida. Man vädjade nämligen till en konservativ underström hos opinionen. Där fanns en appell till en främlingsfientlighet, som jag personligen mycket starkt ogillar. Där fanns allmänt tal om skolpolitiken och kriminalvården som erbjöd en ganska effektiv konkurrens till moderata samlingspartiets argumentation och som säkerligen ledde till att centerpartiet fick röstvinster från detta håll. Det blir knappast möjligt att i framtiden driva dessa två linjer samtidigt och parallellt, och det skall bli utomordentligt intressant att se var centerpartiet hamnar. Man bör vidare kanske undvika att alltför starkt ideologisera centerpartiets framgångar. Jag vill ogärna förta effekten av herr Antonssons ganska pampiga anförande i detta avseende, men det är väl ändå så att centern i hög grad lyckats fånga upp ett allmänt missnöje med den ekonomiska situationen och med åtstramningspolitiken. Låt mig göra en jämförelse med situationen i Finland. Centerpartiet i Finland är ett stort parti som företräder ungefär samma ideologi — om man kan tala om en sådan — som den svenska centern. Men det hjälpte inte. Där sitter ju centerpartiet i regeringsställning och har fått ta ansvar för en kärv och — det vill jag gärna framhålla — ganska framgångsrik ekonomisk politik. Socialdemokraterna i Sverige fick i det svenska valet en nästan lika stor motgång som centerpartiet i Finland fick i det finska valet. Och i Sverige gick det nästan lika bra för centerpartiet som det gick för landsbygdspartiet — det s.k. Ven namopartiet — i Finland. — Jag vill inte göra några jämförelser i övrigt. Det är bara ett konstaterande av fakta som måhända kan leda fram till något större försiktighet när man alltför mycket ideologiserar en framgång i en speciell situation. Kommunisterna slutligen gjorde väl inte något särskilt bra val — det är ett av de sämre valen i partiets långa och snåriga historia. Men kommunisterna lyckades återta en del av förlusterna från 1968 och får tack vare den nya författningen därmed 17 mandat i enkammarriksdagen. — Det är sannolikt första gången som opinionsinstitutet SIFO har haft en klar politisk betydelse inför ett val. Tre dagar före valet publicerades en undersökning som visade dels att det förelåg en överhängande risk för att det skulle bli en borgerlig regering, dels att vänsterpartiet kommunisterna stod 0,3 procent från den magiska 4-procentgränsen som måste uppnås för att partiet skulle komma in i riksdagen. Inför hotet av en borgerlig riksdagsmajoritet valde också en hel del socialdemokrater att lägga sin röst på kommunisterna; det kan statistiskt belysas på olika sätt. Detta framstod för en del som det säkraste sättet att förhindra att det blev en borgerlig regering. Risken att få herr Holmberg som finansminister, som det hette, framstod som ett verkligt hot. Och inte sedan den första internationalens tid torde kommunisterna ha fått ett så slagkraftigt valargument till skänks! Efter valet har däremot kommunisterna höjts till skyarna, lyfts på sköldarna av stora delar av borgerligheten och i stora delar av den borgerliga pressen. Det skulle inte vara förvånande om herr Hermansson blev lätt vimmelkantig av all den makt och betydelse som där tillmätts honom. När man inte kunde med stöd av det borgerliga valresultatet kräva det avgörande regeringsskiftet övergick man till att tala om kommunisterna och deras stora be tydelse. Modern reklamteknik lär bygga på att man ständigt inpräglar produktens namn i konsumenternas medvetande, snart sagt oavsett sammanhanget. Är detta sant har framför allt herr Holmberg nu i en månad gått omkring som något av en vandrande affischpelare för den svenska kommunismen. Han förklarade — och det fann vi relativt kränkande — utan minsta bevis att socialdemokraterna kommer att styras av kommunisterna och att kommunisterna kommer att ta betalt för att stödja socialdemokraterna. Syftet är naturligtvis taktiskt. Redan under den första veckan efter valet kunde man i ett ledande oppositionsorgan läsa att oppositionens melodi måste bli att systematiskt utmåla regeringen som beroende av kommunisterna. Kommentatorn förutsåg att oppositionen kommer att göra sitt yttersta för att koppla ihop socialdemokratin med C. H. Hermansson. Nyktra bedömare i utlandet har konstaterat att i denna parlamentariska situation har vi många gånger förr befunnit oss. Det är alltså ingenting nytt. Jag vill inte bestrida att på en punkt — jag säger på en punkt — kan kommunisterna ha ett mycket betydande inflytande. De har möjlighet att göra gemensam sak med de borgerliga för att fälla en socialdemokratisk regering. Kommunisterna får givetvis själva bedöma om de vill använda den möjligheten eller inte. Jag sade att valet var en klar motgång för socialdemokraterna. Det hindrar inte att det har gjorts ett utomordentligt fint valarbete inom hela vår rörelse — ytterligt intensiva insatser som i sin tur byggde på att vi hade ett program som var utformat i demokratisk ordning inom vår rörelse. Man kände ideologin, man kände programmet och man gick ut och slogs för det. Man hade också i konkret handling kunnat visa att en stor del av detta program genomförts. även om programmet kan ha skrämt en del och således bidragit till en mobilisering av borgerliga väljare, har det utan varje tvekan erbjudit en väldig stimulans för hela vår rörelse och alltså varit en klar tillgång i valet. Man har varit inriktad på att fullfölja det. Ändå gick det dåligt. En väsentlig förklaring till motgången — det går alitid att hitta många orsaker om man vill — är att söka i den ekonomiska situationen, framför allt då prisstegringarna. I tider av ekonomiska påfrestningar är det besvärligt att regera i Sverige liksom det är i andra länder. Skulden för prisstegringarna kommer oavsett partifärg att till någon del alltid riktas mot den sittande regeringen. Det är ingenting nytt. Socialdemokratin har alltid haft svårt att hävda sig i typiska prisstegringsval. Redan före valet studerade jag sambandet mellan konsumentprisindex” utveckling och våra valresultat. Av denna studie framgick i korthet att de år då konsumentprisindex ökat med mer än 4 procent minskade vår andel i väljarkåren med. mellan 2,5 och 5 procent: Det gäller t.ex. valen 1952, 1956 och 1966, och nu har historien upprepat sig även 1970. Detta gjorde att vår uppgift under valet på flera sätt blev svår. För det första var det fråga om kraftiga prisstegringar, vilka omedelbart påverkar människornas vardag och skapar irritation. Hushållspengarna räcker till mindre, lönekuveriens innehåll krymper. Det ligger en del i vad herr Gustafson. i Göteborg .sade att det fanns en motsättning mellan dessa vardagsupplevelser och de mer långsiktiga jämlikhetsproblem som vi tog upp som en huvudpunkt i vår valrörelse. För det andra skapar en hård ekonomisk politik, som: syftar till att hålla tillbaka prisstegringarna, nya missnöjesanledningar. Räntan stiger. Det drabbar egnahemsägare, småföretagare och andra grupper. Kreditrestriktionerna gör det svårt, nästan omöjligt, att låna För det tredje kunde oppositionen göra det lätt för sig genom att klaga på prisstegringarna, klaga på åtstramningsåtgärderna och samtidigt lova lättnader. Många som sitter här i kammaren i dag reste i olika skepnader runt landet och spred denna agitation, även om de just nu kanske inte minns så mycket därav. Åt allt detta fanns inte mycket att göra. Att göra kritiken till vapen är vars och ens rätt. Och det är naturligtvis inte lätt att göra något åt detta i sak heller. Ett litet land ställs inför en i det närmaste omöjlig uppgift när det skall försöka att på egen hand bemästra en prisstegringsvåg, som går över praktiskt taget hela världen. Vi är i hög grad beroende av omvärlden. Det som händer med den internationella ekonomin drabbar oss mer eller mindre oavsett om det är högeller lågkonjunktur. Vi har inga ekonomisk-politiska åtgärder att sätta in vilka samtidigt kan ge effekt i andra länder eller där ursprunget till svårigheterna ligger. Stiger fraktpriserna och priset på olja, blir de varor vi köper dyrare; vidtar amerikanerna sådana åtgärder att det blir kapitalknapphet i Europa och högre räntor, har vi bara en sak att göra: att också höja räntan för att undvika ett alltför stort valutautflöde. Det är många som upplever en fin konjunktur för vår skogsindustri med kraftigt höjda priser, men det är naturligt att konsumenterna i andra länder beklagar sig över detta, ty det slår ut på en rad av de priser som de får betala. De säger då: »Tyvärr har vi inga politiska åtgärder att vidta för att förhindra den svenska skogsindustrin att höja sina priser.» Det enda vi har att sätta emot för att inom våra egna gränser neutralisera höga priser från en internationell högkonjunktur är vår finanspolitik och vår penningpolitik. Skulle det ha lyckats fullt ut, skulle vi ha tvingats att gå så hårt och brutalt fram att både produktion och sysselsätt ning varit i fara. Men vi ville inte bekämpa prisstegringarna med arbetslöshet. En sådan politik skulle hårt ha drabbat framför allt Norrland och den äldre arbetskraften. Om vi inte hade haft vår selektiva politik i form av arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och lokaliseringspolitik, skulle det t.o.m. ha varit omöjligt för oss att föra den strama ekonomiska politik som vi faktiskt tillämpat och samtidigt hålla sysselsättningen på en hög nivå. Det är naturligtvis inte lätt att föra ut sådana tankar i en valrörelse. Det är också en relativt klen tröst att samma tendens går igen i stort sett i alla val som hållits hittills i år. Det gäller de tyska delstatsvalen i juni, det gäller de engelska parlamentsvalen samma månad, det gäller det finska riksdagsvalet. Det torde heller inte råda något tvivel om att val i dag i Norge och Danmark skulle leda till mycket påtagliga framgångar för den nuvarande socialdemokratiska oppositionen i dessa länder. Det finska valet är på sätt och vis särskilt intressant. Där har man nämligen fört en mycket hård och kärv stabiliseringspolitik med betydande framgång ur saklig synpunkt. Det är få länder som har lyckats så förhållandevis väl som Finland under senare år. Likväl blev valet ett mycket smärtsamt bakslag för alla regeringspartierna och en stor framgång för den opposition som där finns. Jag vet inte om detta kan vara en av förklaringarna till att herr Hedlund under valnatten föreföll så påtagligt lättad över att slippa bli regeringschef i en borgerlig regering. Dessa hänvisningar till utlandet är viktiga ur den synpunkten att de visar att vi nu lever i en inflationistisk värld. Procentsiffrorna kan variera något från land till land — men jag skall inte ge mig in i någon sifferexercis för att visa att vi inte är värre än andra. Vi upplever för närvarande den värsta prisstegringsvågen på 20 år, och det finns inga avgörande tecken som tyder på någon klar förändring i den situationen, I vissa länder förenas inflationen med en besvärande arbetslöshet. I England är antalet arbetslösa nu högre än någon gång sedan statistiken började upprättas, eller över 600 000 människor, och man oroar sig för att det i vinter skall stiga till 750 000 arbetslösa. I Canada är arbetslösheten 6,5 procent, och i USA har den passerat 5 procent. Häromdagen när jag var där över, såg jag en uppgift i TV om att den för vissa grupper är ännu högre; exempelvis för svarta män mellan 16 och 19 år uppgår den nu till 34 procent. Hos oss har högkonjunkturen — det är väl en av de goda sidorna trots allt — medfört en betydande förbättring av sysselsättningsläget, framför allt i skogslänen och när det gäller kvinnornas möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden utanför hemmei. I fjol var det ju 70 000, om jag minns rätt, som tillvaratog dessa möjligheter. I alla länder har man försökt att motverka högkonjunkturen med en stabiliseringspolitik. Så långt är man Ööverens. När det kommer till de konkreta åtgärderna skiftar bilden. I en del länder har man varit beredd att acceptera arbetslösheten som en stabiliseringsfaktor. I andra länder, bl.a. hos oss, har man avvisat den metoden. Däremot har hos oss, alltsedan högkonjunkturen år 1969 på allvar började göra sig gällande, den ekonomiska politiken gradvis skärpts. Den budget som framlades i januari i år innebar en kraftig nedskärning av den statliga upplåningen. Momsen tidigarelades på vissa varor och punktskattehöjningar på öl och tobak genomfördes. Under våren vidtogs en ytterligare skärpning genom senareläggning av statliga beställningar, införande av den 25-procentiga investeringsavgiften och en ytterligare skärpning av kreditpolitiken. Åtgärderna möttes av beska kommentarer; framför allt utlöste de skärpta kreditrestriktionerna en rad kampan jer mot den ekonomiska politiken. I kompletteringspropositionen inskärptes att det ekonomiska läget innehöll en rad osäkerhetsmoment: takten i löneutvecklingen var svårbedömbar, likaså uppgången i den privata konsumtionen. Även om de återhållande momenten i den ekonomiska politiken då bedömdes som tillräckliga för att uppnå de uppställda målen slog regeringen fast att en fortsatt handlingsberedskap måste upprätthållas. Inför den löftespolitik som redan då hade signalerats från borgerligt båll fann vi anledning att peka på det begränsade reformutrymme som stod till förfogande under det närmaste året. Oppositionen anklagar oss nu för att åtstramningsåtgärderna satts in för sent och med för liten styrka, samtidigt som andra klagar över att den ekonomiska politiken varit hård intill gränsen för brutalitet. Det är naturligtvis lätt att vara efterklok, men den som är det får vara beredd på att avkrävas besked om när efterklokheten infann sig och framför allt i vilka konkreta förslag den utmynnade. Jag har redan sagt att det för de borgerliga partierna var en fördel i valrörelsen att de kunde klaga över prisstegringar och åtstramning men samtidigt lova lättnader och reformer. I dag är detta snarast en nackdel för dem. Vi hör nu mycket litet om de löften om kostnadskrävande reformer och skattesänkningar som oppositionspartierna i olika varianter undfägnade väljarna med under valrörelsen. Ni slapp infria vallöftena, och ni hoppas förmodligen att människorna skall ha glömt dem tills den dag kommer då tiden är mogen att damma av dem och plocka fram dem igen. Härom vore inte så mycket att säga; valrörelsen är över, och det finns ingen anledning att gräva ned sig i den. Men när man nu från borgerligt håll försöker mobilisera något slags moralisk indignation över att regeringen efter valet har ansett det nödvändigt att ytterligare skärpa den ekonomiska politiken måste jag något återkomma till den. Låt mig slå fast följande. Högkonjunkturen började under tiden 1968,69. För den budget som då gällde krävde samtliga oppositionspartier betydande lättnader i finanspolitiken. Kraven avslogs av oss. Hade de bifallits hade vi haft en betydligt svagare finanspolitik. Vid behandlingen av budgeten för 1969/70 krävde ni återigen lättnader i finanspolitiken: sänkt arbetsgivaravgift, avskaffande av energiskatten och mycket annat. Hade vi följt era förslag hade det också medfört en betydande försvagning av finanspolitiken. Samma historia upprepades våren 1970. Era konkreta yrkanden innefattade förnyade krav på en försvagad finanspolitik: vårdnadsbidrag, indexreglering, skattesänkningar i. MM.

Det gäller 1968, 1969 och 1970. Det låter inte särskilt trovärdigt när ni i efterhand säger att regeringen borde ha fört en ännu stramare finanspolitik. Jag har med en viss behållning läst protokollet från slutdebatten två dagar före årets val. Arne Geijer och jag gick båda till angrepp mot den borgerliga löftespolitiken — mot herr Hedlunds 14-miljardersprogram, mot folkpartiets indexreglering av skatterna och mot högerns skattesänkningar för bolag och högre inkomsttagare. Jag sade därvid bl.a. följande: >» Vi har en ekonomi i stark expansion, stigande produktion, stigande investeringar, stigande utrikeshandel. Vi lever just nu i en internationell högkonjunktur med press på prisnivån. Det är inte värre här på en treårsperiod än i andra länder, utan snarare tvärtom. Därför för vi en hård ekonomisk politik med åtstramning av finanspolitiken, en hård kreditpolitik, prisstopp och övervakning av priserna. Vi är beredda till ytterligare ingripanden om det skulle behövas. Det är vårt program.» Jag sade alltså ifrån — så klart som det någonsin kunde göras — att vi är beredda till ytterligare ingripanden om det ekonomiska läget skulle kräva det. Vad är det då för ytterligare fakta som kommit fram? Vi har fått in förslagen till nästa års budget, och dessa visar på en mycket stark ökning av utgiftstrycket. För att kunna klara en samhällsekonomiskt försvarlig budget utan helt orimliga nedskärningar måste vi skapa ett ökat utrymme. De utomordentligt högt uppdrivna lönekraven från olika organisationer inför avtalsrörelsen har redovisats. I en rad andra länder som vi är beroende av har genomförts en kraftig åtstramningspolitik — det gäller bl.a. Holland och Norge. Dessutom — och det tycker jag är politiskt rätt viktigt — uttryckte valresultatet, om man nu skall tolka det, ett missnöje med prisstegringar och kreditåtstramning. Vill man motverka inflationstrycket och samtidigt möjliggöra en lättnad av kreditpolitiken finns det bara en väg, nämligen en skärpt finanspolitik. Det är en sådan vi nu genomför. Oppositionspartierna krävde före valet lättnader av både kreditpolitiken och finanspolitiken. Detta hade vi naturligtvis ingen som helst möjlighet att tillgodose; å vår sida försvarade vi en hård åtstramningspolitik, och i valet förklarade vi oss beredda till ytterligare åtgärder. Dem genomför vi nu. Det innebär att vi följer det, som jag bedömer saken, centrala råd som väljarna har gett: Håll efter priserna och möjliggör en lättnad av kreditpolitiken! En lösning kan inte åstadkommas med några patentmediciner — det finns Allmänpolitisk debatt bara en väg: en skärpt finanspolitik. Men en sådan åtstramning av den ekonomiska politiken är också oundgängligen nödvändig för en förbättring av vår bytesbalans. Den förbättringen blir särskilt angelägen mot bakgrunden av vår ökade u-landhjälp och vårt kraftigt ökade turistunderskott. årets utfall av bytesbalansen blir inte tillfredsställande; underskottet blir sannolikt avsevärt större än det som förutsågs i våras. Det hänger väsentligen samman med den utomordentligt kraftiga lagerutbyggnad som skedde under 1969 och som fortsatte under hela första halvåret 1970. Den lagerutbyggnaden kan inte pågå hur länge som helst. Kostnaderna för hantering, ränta m.m. blir för höga, Vändpunkten kom kring halvårsskiftet. Under de senaste månaderna har vi haft en klart gynnsammare utveckling av bytesbalansen. Under den sista redovisningsmånaden — september — uppvisade exporten en ökning med drygt 20 procent jämfört med i fjol, medan importökningen stannade vid 7 procent. Omsvängningen kommer för sent för att kunna på ett mer betydelsefullt sätt påverka siffrorna för år 1970. Men tendensen på detta område går åt rätt håll. Med hänsyn till den strukturförändring i vår betalningsbalans mot utlandet som jag nyss berörde får vi räkna med att ha kvar detta problem under åtskilliga år framöver. Det betyder att vi får räkna med en fortsatt hård och kärv ekonomisk politik. Det finns inte utrymme för någon löftespolitik. I en politik som syftar till att förbättra bytesbalansen är det viktigt att ge utrymme för industriinvesteringar. Det råder ingen tvekan om att vi för närvarande har en besvärande kapitalknapphet. Nu skall man inte mörkmåla utvecklingen alltför mycket. Sedan 1957 — det är ett fördelaktigt utgångsår, jag medger det — har industriinvesteringarna i detta land ökat med 100 procent, dvs. med ungefär sex procent per år. Men det är ofrånkomligen så att det svänger kraftigt mellan olika enskilda år. Det kan vi inte planera in, så länge vi håller oss med en blandekonomi där företagen är fria att fatta sina beslut. Den knapphet på kapital som råder måste dock vara något snedfördelad. Det finner man om man betänker dels den stora lagerinvestering som skett — det betyder att företagen använt sina pengar till att bygga upp lager i stället för att använda dem till exempelvis maskininvesteringar — dels att industrin under det senaste året varit beredd att gå med på en löneglidning som ungefär fördubblat de resultat som uppnåtts i de reguljära löneförhandlingarna. Detta tyder på att man på en del håll haft rätt gott om pengar. De krav på återhållsamhet som riktats mot regeringen skorrar mot denna bakgrund litet falskt. Men jag vill på intet sätt undanskymma att svårigheterna är reella. En prioritering av industriinvesteringarna är erforderlig. En sådan förtur lade vi för övrigt fast i vårt valmanifest i Kramfors i augusti 1970. Vill man ge förtur åt industriinvesteringarna, kräver detta i sin tur återhållsamhet på andra sektorer. Många pekar därvid ut den privata konsumtionen. Nu tyder tillgängliga siffror på att den privata konsumtionsökningen hittills varit ganska blygsam under 1970 och troligen kommer att stanna vid ett par procent. Det förhåller sig också så att riksdagen i den allra största enighet har bestämt att en betydande del av den privata konsumtionsökningen under den första hälften av 1970-talet skall tillfalla två bestämda grupper, nämligen de gamla och de unga. Vi har beslutat oss för en årlig förbättring av folkpensionerna. Samtidigt blir antalet pensionärer glädjande nog allt fler. Vi vet vilka utomordentligt välmotiverade behov det finns av en förbättring av åldringsvården och av andra åtgärder som kan göra det möjligt för människor att åldras i värdighet och större frihet. Förra veckan såg jag ett ganska skakande TV-program i Amerika. Det var en ung kongressledamot som hade gjort en undersökning av vad han kallade ålderdomshemsindustrin. Det gällde över en miljon människor, som befann sig på ålderdomshem, vilka bedrevs som vinstgivande företag — det är regel där över. Det visade sig att de gamla människorna där levde under delvis alldeles fruktansvärda förhållanden, eftersom vinsten på företaget var det centrala för ledningen. Denne unge kongressledamot klagade bl.a. över att så många personer från andra branscher, t.ex. från handeln med begagnade bilar, hade sökt sig över till denna ålderdomshemsbransch, eftersom det här fanns snabba och stora vinster att göra. Det är en situation som vi sannerligen inte vill hamna i. När vi talar om privat konsumtion och offentlig konsumtion skall vi komma ihåg att det härvidlag i väsentlig grad är fråga om att gemensamt ta ansvar för de människor som blir äldre i detta samhälle. Vi har samtidigt beslutat oss för en kraftig expansion av utbildningsväsendet. Dagens unga får chans till en utbildning som tidigare generationer inte kunde drömma om, men de ungdomarna måste leva också under utbildningstiden. Deras konsumtion måste, hur den än finansieras, till väsentlig del betalas av dem som är ute i arbetslivet. Det är inte bara en fråga om större valfrihet; det är också fråga om en på längre sikt mycket lönsam investering. I samma ögonblick som vi bestämmer oss för att en ökad del av konsumtionsutrymmet varje år skall tillförsäkras dessa två grupper — de gamla och de unga — har vi sagt ifrån att de nu i arbetslivet verksamma måste hålla tillbaka sina anspråk. Det finns emellertid en gräns för hur långt man kan begära att de grupperna skall vara beredda att så att säga satsa över generationsgränserna. Vi har t.ex. hela låglöneproblemet, som konkret innebär att ofantligt många människor trots en fullvärdig arbetsinsats ställs utanför konsumtionsmöjligheter som kanske av de flesta uppfattas som självklara och naturliga. ad Jag tror alltså att man här i riksdagen bör vara litet försiktig innan man säger att vi kan pressa ned den privata konsumtionen kraftigt. Vi har här i riksdagen enigt bestämt att två grupper — de gamla och de unga — skall få en kraftigt förbättrad konsumtionsmöjlighet under 1970-talets första hälft ur den privata konsumtionen. Skall människorna känna den solidariteten, då måste vi också tillgodose andra grupper, t.ex. de lågavlönade. I nästa andetag brukar man peka på bostadsbyggandet och hänvisa till att det bör finnas möjligheter att skära ned där till förmån för industrin. På den punkten finns det en för alla uppenbar social aspekt. Vi kan med stolthet peka på att vårt bostadsbyggande i förhållande till invånarantalet ligger ofantligt mycket högre än i med oss jämförbara länder. Vi har hunnit längre i lösningen av detta för alla människor grundläggande sociala problem, men trots detta är vi alla medvetna om de brister som fortfarande finns. Erfarenheten har lärt mig att industrins representanter brukar stå längst fram i de delegationer som kräver ett ökat bostadsbyggande i sin kommun. De har alltid mycket goda skäl. De brukar peka på att industriell expansion förutsätter att människor har någonstans att bo. Precis samma problematik möter oss när det gäller större delen av de andra investeringarna och utbyggnaderna inom den offentliga sektorn: industrin behöver vägar och transportmöjligheter, skolor och daghem för sina anställda, energiförsörjning, goda telekommunikationer. Det går inte att inrätta några vattentäta skott mellan industriinvesteringar och övriga utbyggnader i samhället — de betingar varandra, är beroende av var andra. Därför kan vi aldrig räkna realistiskt med annat än marginella förskjutningar till industriinvesteringarnas förmån. De är betydelsefulla nog, och dem skall vi försöka genomföra. Då kanske någon frågar: Betyder detta att vi uppger de frågor som spelade en så avgörande roll i den socialdemokratiska valrörelsen: strävandena tilF ökad jämlikhet, kampen för en bättre arbetsmiljö och kampen mot de sociala orättvisorna i arbetslivet? Alls inte! Vi gick till val på kravet på ökad jämlikhet. Det programmet hade utformats under en intensiv debatt inom socialdemokratin. Det är ett konkret exempel på närdemokrati som väl aldrig tidigare förekommit, om man ser den långa period då detta program steg för steg byggdes upp. Det har förankrats hos våra medlemmar, det har förts ut hos väljarna, och vi står fast vid det.

Vad herr Holmberg nyss sade om att allas inkomster bör öka med tre fyra procent per år innebär i själva verket, om jag tolkade det rätt, att han politiskt förordar att dessa klyftor skall öka ytterligare. I valrörelsen koncentrerade vi medvetet jämlikhetskravet till problem som har med arbetslivet att göra. Det gäller riskerna för arbetslöshet i den tekniska utvecklingens spår — risker som med särskild styrka drabbar den äldre arbetskraften. Det gäller kravet på en bättre arbetsmiljö i ett läge då mer än 80 procent av LO:s medlemmar upplever risker för hälsan på sin arbetsplats. Det gäller kravet på en utjämning av skillnaderna i sociala förmåner mellan olika kategorier av löntagare, skillnader som i dagens arbetsliv ter sig helt Det gäller förbättringar i de lågavlönades villkor, där låginkomstutredningen presenterar ett delvis skakande material. Dessa ting tog jag och alla andra med mig upp i varje valföredrag i hela valrörelsen. Jag gjorde det därför att jag tror de är viktiga och centrala för 1970 talets hela samhällsutveckling. Det gäller sociala krav, framdrivna av en rättfärdighetskänsla och en vilja till jämlikhet och utjämning. Står då inte detta helt i strid med det samtidigt framförda kravet på en hård ekonomisk politik med prioritering av industriinvesteringarna? Jag tror det är alldeles tvärtom. Jag tror att de socialt betonade kraven på större rättvisa och större trygghet i arbetslivet är en förutsättning för att den av alla önskade industriella expansionen skall äga rum. Vi vet att bristen på arbetskraft blir ett av 1970-talets stora problem. Men tror ni att människor kommer att söka sig till industrin om de riskerar att när som helst rationaliseras bort och lämnas åt sitt öde? Tror ni att människor kommer att söka sig till industrin om de möter hälsovådliga, riskfyllda arbetsplatser där de omöjligen kan känna trygghet och trivsel? Tror ni att människorna kommer att söka sig till industrin, om de där kommer att möta de kvardröjande resterna av ett gammalt klassamhälle med helt omotiverade skillnader i den sociala behandlingen av människorna? Jag tror det inte.

Ett genomförande av det jämlikhetsprogram som den socialdemokratiska partikongressen ställde sig bakom ter sig för mig som en förutsättning för den ekonomiska expansion, den långsiktiga förbättring av bytesbalansen och mycket annat som alla nu säger sig kräva. Detta är ingen ny erfarenhet. Många gånger förr har man försökt skapa en motsättning mellan sociala krav och ekonomisk expansion. Vi har alltid sökt hävda att de sammanhänger, betingar varandra.

Vi kan inte ge några stora löften om kostnadskrävande reformer under den kommande valperioden. Men vi skall söka hålla fast vid vårt program, och vi skall söka koncentrera insatserna till det som är viktigast för social rättvisa och ekonomiska framsteg. Det jag nu sagt överensstämmer med grundtankarna i Kramforsmanifestet. Det är vårt program. Det har tre huvudpunkter. Den första är en fast och orubblig neutralitetspolitik. Inom kort skall Sverige inleda förhandlingar med EEC. Vi önskar medverka i det europeiska ekonomiska samarbetet under bevarad neutralitet och med bevarade möjligheter att arbeta för solidaritet och social rättvisa. Vi har nått en bred samling om den svenska förhandlingsuppläggningen. Även vid den fortsatta behandlingen av marknadsfrågorna kommer vi att eftersträva att samla opinionen kring en svensk Jag blev litet förvånad över det som herr Antonsson sade. Centern har ju till skillnad från oss sagt, att man i första hand vill ha fullt medlemskap. Det har vi inte sagt. Vi har sagt att vi har en helt öppen ansökan på grundval av 1967 års brev. Samtidigt ger herr Antonsson intryck av att han skulle vilja någonting helt annat. Jag skall inte närmare tala om de tankar som han utvecklat i valrörelsen och i tidningsartiklar. När han talar om den ökade förståelsen för hans synpunkter vill jag bara påpeka att den väsentliga kritik som har riktats mot hans uttalanden har varit att de kan ses som ett försök från svensk sida att göra sig till förmyndare för de andra nordiska länderna och föreskriva hur de skall handla. Den konkreta innebörden i herr Antonssons förslag är ju, att Norge och Danmark skulle ta tillbaka sina ansökningar till EEC och att Finland också skulle vidta någon förändring, och så skulle man börja på helt ny bog. Vi har alltid utgått från att inte på något sätt försöka föreskriva vad våra nordiska vänner skall göra utan från att vi så långt det är möjligt skall försöka stödja deras nationella ansträngningar. Det är den väsentliga kritiken mot herr Antonssons framstöt här. Vi har konstaterat åtminstone under den senaste veckan att denna inte har vunnit någon som helst anklang inom något av de andra tre nordiska länderna, som ju var de primära adressaterna för herr Antonssons förkunnelse. Men vi svenskar har all anledning att vara försiktiga i det nordiska samarbetet, och regeringen kommer att fortsätta att vara det. För det andra kommer vi att fullfölja en stram ekonomisk politik i syfte att bekämpa prisstegringarna och värna sysselsättningen, och det har jag utförligt uppehållit mig vid. För det tredje vill vi fullfölja det reformprogram som utformats i Kram 36 Nr 34 Allmänpolitisk debatt forsmanifestet. Tyngdpunkten i programmet ligger på frågor som berör sysselsättning, orättvisor i arbetslivet, förbättring av de sämre ställdas villkor och en ökad demokratisering. Detta är vårt program och det har öppet redovisats. De borgerliga kommentarerna efter valet, och jag har läst väldigt många, har i hög grad utgått ifrån att vi står inför tre år av hård, bitter strid. Det målas ut att socialdemokratin och de borgerliga kommer att stå oförsonligt mot varandra i två block. Kommunisterna skall därvid ständigt stå inför valet, om de vill stödja de borgerliga eller socialdemokraterna. Jag vill inte utesluta möjligheten att så blir fallet. Vi får bereda oss på att söka bemästra de situationer som därvid uppstår.

Nu får den praktiska erfarenheten visa vad den anslutningen är värd. Vi kommer inte att söka strid för stridens egen skull, inte heller kommer vi att söka ett samförstånd som är föga mer ' än allmänna fraser eller innebär ett utplånande av de ting som är av 'gruhdläggande betydelse för de människor somm givit våra idéer och vårt program sitt stöd. Frågan om strid eller samförstånd kan inte avgöras genom allmänna talesätt. Svaret på den frågan kan endast ges genom partiernas ställningstaganden till de konkreta sakfrågor, som kommer upp till den nya riksdagens behandling under den kommånde perioden. Jag hoppas att dessa ställningstaganden på alla håll kommer att präglas av insikten iom satt det trots: allt bör vara en gemensam uppgift att under den kommande treårsperioden genomföra en väsentlig förbättring av människornas villkor i det svenska samhället.

Herr talman! Låt mig börja med några Ord i anledning av herr Palmes kommentar till att det finns ett samband mellan prisstegringarna och det socialdemokratiska valnederlaget. Jag delar den uppfattningen. Men när statsministern sedan försöker göra gällande att han själv och den socialdemokratiska politiken inte rår för prisstegringarna utan att det är en internationell företeelse, kan jag inte längre hålla med honom. Det avgörande är ju varför priserna har stigit. Det är riktigt att det till en del kan förklaras av den internationella utvecklingen, men ser man närmare på problemet finner man att det endast är till en mindre och ringare del. Herr Palme kan ju inte vara ovetande om att t.ex. importpriserna under det här året till och med har fallit även om de under en tolvmånadersperiod har ökat något. Samtidigt har exportpriserna stigit med ca 10 procent under en tolvmånadersperiod. Det är alltså en utveckling som borde ha varit utomordentligt gynnsam för vårt land. OECD-statistiken ger också klart belägg för: att prisstegringarna här i Sverige under sista halvåret 1969 och första halvåret 1970 har varit större än i flertalet andra länder. Men låt 'mig ta det litet mer konkret. Nu säger sig regeringens talesmän vilja fortsätta att föra en stram finanspolitik — vi har dock inte sett till någon stram finanspolitik tidigare — men regeringens strama finanspolitik går helt ut på att skärpa avgifter och skatter. Man höjer arbetsgivaravgiften, energiskatten och skatterna på motorbränsle, bensin, talvaror. Innebär inte detta, herr Palme, att man bidrar till att höja det allmänna prisläget? Om man i stället hade företagit en kraftig nedskärning av utgiftsökningarna i den offentliga hushållningen, så hade ekvationen kunnat gå ihop. Efter detta vill jag ånyo ställa den fråga till herr Palme som jag ställde i mitt förra anförande men som jag inte fick något svar på. Man säger i regeringen att vi medvetet bör styra över de reala resurserna till exportindustrin och till den utlandskonkurrerande hemmamarknadsindustrin. Vad är det då, herr Palme, av dessa 1 850 miljoner kronor som tas in i ökade intäkter till staten som skall användas för denna styrning över till den utlandskonkurrerande industrin? Efter detta vill jag också göra en annan kommentar. Jag fick en känsla av — även om jag fann statsministerns tonläge i dag betydligt lägre än före valet — att det ändå i det som herr Palme sade fanns kvar litet av den argumentering som vi hörde under den socialdemokratiska valrörelsen. När jag hörde den gamla välbekanta demagogin om vilka ohyggliga konsekvenser det skulle ha fått om de borgerliga hade segrat i valet och jag hade fått något inflytande på finanspolitiken, var jag rädd för att herr Palme åter skulle använda sådana ord som pest och kolera. Dess bättre gjorde han inte det. Vi fick i stället en målande utläggning av hur oberoende regeringen är av kommunisterna i den nya parlamentariska situationen. Men, herr Palme, vi kan väl ändå vara överens om att ett plus ett är lika med två och att två plus två är lika med fyra. Men det är väl också på det sättet att 163 socialdemokratiska riksdagsmän plus 17 kommunistiska riksdagsmän tillsammans blir 180 socialister? Likaså vet vi att 163 socialdemokrater är färre än 170 borgerliga ledamöter i den nya kammaren. Och det är där problemet ligger. Regeringen Palme är en minoritetsregering. Vi behöver inte diskutera den saken. Herr Palme måste välja var han skall ta sitt stöd. Herr Palme hade en möjlighet i samband med att stabiliseringsprogrammet lades fram. Från de borgerliga partierna hade vi redan tidigare inbjudit till överläggningar, därför. att vi tyckte att regeringen borde ha ett stöd, men herr Palme avvisade detta. I stället skrev regeringen Palme helt 'självständigt den stabiliseringsproposition som nu ligger på riksdagens bord. Herr Palme hade en chans att gå med på vårt förslag om en gemensam demokratisk överenskommelse i stället för att göra sig direkt beroende av de 17 kommunisterna i den nya riksdagen.